Herr talman! I sin sammanfattning av jordbruksutskottets betänkande nr 23 konstaterar utskottet att i betänkandet behandlas 600 olika motionsyrkanden. När så många olika krav och förslag skall behandlas i ett utskott på kort tid blir ofta behandlingen av många motioner summarisk. Det är verkligen beklagligt att många viktiga motioner på det här sättet inte får den ingående behandling som de är värda utan i många fall avfärdas i klump med några korta rader. Jag har tillsammans med övriga centerkolleger som är bosatta i länen runt Vättern motionerat om skydd av Vätterns vatten. Av någon anledning behandlas den motionen, Jo758, inte tillsammans med ett par andra motioner som också rör Vättern och som tas upp på s. 86 i utskottsbetänkan det. Vår motion har i stället hänvisats till avsnittet om forskning i marin Prot. 1987/88:134 miljö, på s. 112. En möjlig förklaring är att det andra yrkandet i vår motion 6 juni 1988 handlar om analyser av vattnet och åtgärdsprogram mot föroreningar. Vårt första yrkande om Vättern som riksobjekt har tydligen kommit bort i hanteringen när man behandlat andra likartade yrkanden. Herr talman! Vättern är i flera avseenden en unik sjö. Det är Sveriges i storlek näst största insjö. Den har stor betydelse som vattentäkt för ett stort område i norra Götaland med många invånare. För svenska förhållanden är det en djup insjö, med få tilloch frånflöden. Vattnet har därför en lång omloppstid, ca 60 år, och vattnet är näringsfattigt. Dessa båda faktorer gör sjön mycket känslig för föroreningar och miljögifter. Som färskvattenreservoar är, som vi motionärer ser det, Vättern av nationellt intresse. Försurningen och andra miljöförändringar kommer i framtiden att göra Vättern intressant som färskvattenstäkt för ett betydligt större område än som i dag utnyttjar sjön. Därför måste målsättningen vara att Vätterns vatten för all framtid skall kunna placeras i högsta klass när det gäller vattenkvalitet. Gårdagens och för den delen även dagens miljöpolitik handlar ju i hög grad om att i efterhand städa upp efter mänskliga misstag. Åtgärder har satts in först då miljöskador varit vetenskapligt bevisade eller allmänt kända. Miljöarbetet måste få en annan inriktning. Våra kunskaper om kretsloppen och sambanden i naturen har ökat. I dag vet vi med all tydlighet hur sårbara de är. Vättern är ett bra exempel på ett sårbart ekosystem. Därför är det viktigt att vi vårdar Vättern väl. Under de senaste åren har miljölarmen om Vättern avlöst varandra. Det har genom bl.a. Rädda Vättern-kommitténs undersökningar visat sig att fisken har förhöjda värden av dioxin och klorrester. Man har kunnat konstatera att antalet levande smådjur på bottnen har minskat kraftigt i delar av Vättern och att t.ex. den fisk som fångas i norra delen av sjön uppvisar skelettskador. Sammantaget pekar rapporter av det här slaget på att Vättern är på väg att förändras i fel riktning. Långsamt är man på väg att förstöra en oersättlig resurs. Vi vill med vår motion redan nu stoppa en fortsatt negativ utveckling för Vättern. Av den anledningen föreslår vi ett särskilt skydd för Vättern. Vi vill att riksdagen skall ge Vättern status av riksobjekt som färskvattenstäkt. Det betyder en klar utvidgning av det skydd som utskottet hänvisar till och som finns i dag, dvs. riksintresse för turism och friluftsliv. Det skyddet ger ju inte de möjligheter som behövs för att begränsa utsläppen och långsiktigt skydda vattnet. Det är andra värden runt sjön som skyddas genom de nuvarande reglerna. Herr talman! Vi motionärer får väl anledning att återkomma med våra krav till riksdagen och då förhoppningsvis vid ett tillfälle när jordbruksutskottet har litet färre motioner att behandla och har tid att tränga in i problemet hur Sveriges näst största insjö skall skyddas så att även kommande generationer skall kunna ta färskvatten från sjön och äta dess fisk utan oro för hälsan.

Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse som jag har noterat riksdagsledamöternas mycket omfattande miljöintresse. Det är mindre än 20 år sedan den första miljömotionen väcktes i riksdagen, och motionären finns fortfarande kvar i kammaren. Det betänkande om miljöpolitiken som kammaren i dag har att ta ställning till, jordbruksutskottets betänkande 23, innehåller närmare 600 motionsyrkanden. Det är väl knappast något annat betänkande under innevarande riksmöte som rönt samma uppmärksamhet. Man ställer sig onekligen frågan vad som i så hög grad fångat ledamöternas stora och omfattande intresse för miljöfrågorna. Är det fråga om ett djupgående miljöintresse och en oro inför framtiden, eller är det medborgarnas tryck på deras representanter som ligger bakom? Är intresset betingat av sakligt miljöoch naturintresse, eller kan det ses som rent strategiskt? Jag skall inte här, herr talman, redovisa min uppfattning i det här avseendet, utan endast deklarera att jag ser positivt på det ökade miljöintresset också i Sveriges riksdag — även om detta enligt min uppfattning är något senkommet. Egentligen skulle miljöfrågorna inte vålla debatt partierna emellan, eftersom deras lösande är en angelägenhet för hela samhället. Så har dess värre inte blivit fallet, vilket framgår av de 159 reservationer som fogats vid betänkandet. En sak framstår som helt klar för en neutral betraktare, och det är att regeringen varit onödigt försiktig i sina ställningstaganden i propositionen i ärendet. Inte minst de senaste dagarnas händelser på miljöområdet visar att krafttag behövs om vi över huvud taget skall komma till rätta med miljöproblemen. Jag tänker då på nedsmutsningen av hav och andra vatten, vilken nu fått sådana dimensioner att ingen — oavsett politisk hemvist — kan stå oberörd inför vad som inträffat. Här behövs en inhemsk skärpning och ett internationellt samarbete omgående. Betänkandets ämnesområde är mycket omfattande, och jag ger en eloge till utskottets kansli, som på ett föredömligt sätt hanterat det omfångsrika materialet. Själv har jag intresserat mig för kontrollen av miljöfarlig verksamhet, vilket jag framfört i ett antal motioner. Tyvärr har dessa enligt min uppfattning inte fått tillräcklig genomlysning. Det kan bero, som jag tidigare framhållit, på att betänkandet är mycket omfångsrikt. Jag vill emellertid ta upp några väsentliga frågor, som i stor utsträckning dominerar samhällsdebatten utanför denna kammare. Först gäller det tillsynen av koncessionsprövade företag och för den delen även andra miljöstörande verksamheter. Mycket ofta uppdagas olägenheter förorsakade av industrier och andra verksamheter som prövats av koncessionsnämnden för miljöskydd. Anledningen till att så är förhållandet torde vara att koncessionssystemet har avsevärda brister. Myndigheterna överlåter av kostnadsskäl till företagen att själva utföra föreskrivna kontroller. Det är ungefär samma sak som om polisen vid gripandet av en rattfyllerist skulle överlåta till denne att själv ta blodprov och sedan låta denne gå till posten med provet för insändande till laboratoriet. Den tillsyn som länsmyndigheterna skall utöva föregås så gott som alltid av en avisering av besöket. Företaget kan då i god tid städa upp samt underlåta att utföra produktion som är av tvivelaktigt slag. Från regeringens sida har man genom naturvårdsverket velat göra gällande att facket sköter erforderlig tillsyn. Så är det faktiskt inte. Många bedömare anser att tillsynen måste skärpas på de företag som omfattas av koncessionsbestämmelser. Annars kommer man aldrig till rätta med olaga utsläpp. Tillsynsrutinerna vid länsstyrelsernas naturvårdsenheter måste dessutom genomgå en radikal förändring. Detta resonemang har jag tillsammans med Ingvar Eriksson utvecklat i motion Jo795. Utskottet säger i sitt betänkande att motionens krav tillgodoses av de förändringar som föreslås i propositionen. Så är, enligt min uppfattning, inte fallet. De som i likhet med mig i olika positioner har praktisk erfarenhet av sådan här kontrollverksamhet kan vitsorda vad jag har anfört. I motion Jo811 har jag föreslagit att en särskild miljöpolis skall handha den direkta tillsynen av miljöstörande företag. Med nuvarande kontroll kommer man inte till rätta med detta. Den nuvarande miljöskyddsorganisationen består av ca 200 handläggare för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen. Antalet anläggningar är drygt 15 000. I genomsnitt görs ett besök vart femte år per anläggning. Det skall jämföras med t.ex. bilprovningens 2 200 anställda som besiktigar varje bil 1,3 gånger per år. Statens anläggningsprovning genomför i snitt 0,9 besiktningar per år. Miljöoch hälsoskyddsnämnderna besöker livsmedelsanläggningar i snitt 1,0 gång per år. Det är därför uppenbart att kraftigt ökade resurser behövs för att få fullgod tillsyn. Tillsynsorganisationen behöver, enligt min mening, förstärkas med en miljöpolis eller en tillsynsman, som har enbart kontrollerande uppgifter, som gör täta oanmälda inspektioner och som till sitt förfogande har ett provtagningsoch analyslaboratorium. Genom en kraftigt förstärkt extern kontroll med hjälp av inspektioner och provtagning på företagen och i omgivningen kan miljöskyddstillsynen radikalt förbättras. Miljöpolisen borde kunna bli effektiv, om den inte behöver syssla med en mängd pappersarbete i samband gods, som nu är av ytterst blygsam omfattning, borde också kunna skötas av en sådan miljöpolis. I motion Jo848 har jag bl.a. begärt att varje företag som bedriver miljöfarlig verksamhet åläggs att utse en miljöansvarig. Jag menar att liksom en tidning måste ha en ansvarig utgivare borde miljöfarliga företag ha en person som bär det närmaste ansvaret för företagets miljöpåverkan. Detta är inte märkligare än att vi på de flesta företag har skyddsombud när det gäller arbetsmiljön. I reservation 117 har centern yrkat bifall till förslaget om en miljöansvarig. Jag yrkar bifall till reservation 117. Jag har också i samma motion — Jo848, yrkande 2 — begärt att naturvårdsverket får i uppdrag att pröva möjligheterna att redan i koncessionsvillkoren bestämma sanktionsavgiftens storlek vid överutsläpp. Moderata samlingspartiet har tillsammans med folkpartiet i reservation 123 tillmötesgått motionskraven i detta sammanhang. Jag yrkar därför bifall till reservationen. Dessutom yrkar jag bifall till mina motioner Jo809, 810, 811 och 812. även om utskottet i sina skrivningar gör gällande att jag har blivit tillgodosedd. Herr talman! Jag skall dessutom ta någon minut i anspråk för att bemöta Bengt Silfverstrand. Tyvärr är han inte i kammaren. Det är mig därför motbjudande att gå på djupet. Bengt Silfverstrand gjorde emellertid ett kraftigt angrepp på moderata samlingspartiet på grund av att vi har en broschyr som har delats ut i södra Sverige. I broschyren säger vi att det tyvärr har varit fattigdom och okunnighet och att detta har medverkat till att de miljöproblem har uppstått som vi nu får dras med. Detta är en historieskrivning, men Bengt Silfverstrand vill få det till att vi menar att det gäller i dag. De stora miljöskandalerna har faktiskt ägt rum under en socialdemokratisk regering och med regeringens goda minne. Jag behöver bara hänvisa till exempelvis SJ:s verksamhet. Gång på gång upptäcker man nedgrävda gifttunnor och andra upplag av miljöfarligt avfall. Men jag skall, som sagt, inte gå in på detaljer, eftersom den som jag angriper inte är närvarande och därför inte kan försvara sig.

Herr talman! Likt en syndaflod har under de senaste veckorna stora områden med höga koncentrationer av giftiga alger drabbat västkusten och lämnat död och förintelse i sina spår. I stora områden har allt liv i havet slagits ut. Fiskodlingar har drabbats av massdöd och även de vilda fiskbestånden av bl.a. sill har drabbats mycket hårt. Även annat liv i havet har dött. Det är en ekologisk katastrof. Hela det mångfacetterade ekologiska systemet har kollapsat. Om man travesterar ett gammalt ordspråk kan man säga att medan regeringen utreder dör fisken. Larmrapporter om olika miljöhot mot Västerhavet har duggat tätt under senare år. Och vi är många som flera gånger uttalat varningar om att det marina ekologiska systemet är hotat. Föroreningarna i Nordsjön kommer från olika håll. Föroreningar från Östersjön förs norrut med strömmarna. De kraftigt nedsmutsade floderna Elbe och Rhen i Västtyskland är andra föroreningskällor. Därtill kommer oljespill och andra utsläpp från oljefälten i Nordsjön. Tungmetaller och kemikalier släpps ut i stora mängder från industrier i bl.a. Storbritannien. Till detta kan dessutom läggas radioaktiva utsläpp från upparbetningsanläggningen Windscale vid Irländska sjön och avfallsdumpning och avfallsförbränning till havs. Ytterligare påspädning av destruktiva ämnen sker genom utlakning av kväve från jordbruksbygderna samt genom stora mängder kväve som kommer via luften och orsakas av bl.a. biltrafiken. För att kunna bemästra dessa problem behövs åtgärder på både nationell och internationell nivå. Jag har under flera år, tidigare tillsammans med Kjell A Mattsson och senast tillsammans med Eva Rydén, motionerat om dessa frågor. Vi har bl.a. föreslagit att Sverige skall ta initiativ till bildandet av en Nordsjökommission, där samtliga strandstater skall ingå. För det är bara genom gemensamma åtgärder som radikala förbättringar kan åstadkommas. Det är därför som jag nu med stor tillfredsställelse konstaterar att en majoritet i utskottet har bifallit detta motionskrav. Vad jag däremot inte kan förstå är att socialdemokraterna reserverat sig mot förslaget. Socialdemokraterna säger sig ju vilja vidta kraftåtgärder för att förbättra havsmiljön. Ändå går de emot detta förslag. Det är viktigt att det här arbetet kommer i gång snabbt, och jag vill härmed uppmana regeringen att mycket skyndsamt leva upp till riksdagens beslut — som kommer att fattas i morgon — och ta initiativ till bildandet av en sådan här konvention. Även om nu det internationella arbetet intensifieras, måste naturligtvis kraftåtgärder vidtas även inom vårt land. BI. a. behövs en kraftig förstärkning av resurserna till havsmiljöforskningen. Denna forskning är styvmoderligt behandlad i förhållande till den mycket stora betydelse som havsmiljön har. Det behövs också någon form av övervakningsoch förvarningssystem för att man i god tid skall kunna varna t.ex. fiskodlare för giftalger. Därutöver behövs naturligtvis kraftfulla åtgärder för att minska bl.a. kvävetillförseln till haven. Att som en del debattörer, bl.a. naturvårdsverkets generaldirektör Valfrid Paulsson, ensidigt kasta skulden på jordbruket är att göra det alltför lätt för sig. Jag vill varna för att enbart inrikta åtgärderna på jordbruket och glömma andra utsläppskällor. I en artikel i Göteborgs-Posten nyligen redovisar Bo Persson, som är ledamot av Svenska naturskyddsföreningens expertråd i miljöfrågor, en del intressanta siffror om kvävetillförseln till Västerhavet. Kväve från tätortsavlopp uppgår till ca 5 000 ton per år. Någon exakt siffra när det gäller kväveläckage från jordbruket finns inte, men olika beräkningar anger ett intervall på mellan 4 000 och 8 000 ton per år. Men det är trafiken som är den stora boven i detta sammanhang. Luftföroreningar från främst bilavgaser orsakar i Västsverige ett kvävenedfall på 15-20 kg per hektar. Nedfallet sker hela året som både s.k. våtoch s.k. torrdeposition. Problemet är att det nedfall som sker under hösten och vintern inte kan tas om hand av markerna utan rinner med åar och bäckar direkt ut till havet. I årsgenomsnitt innebär detta att 30 000-40 000 ton per år av det kväve som deponeras från luften rinner ut i Kattegatt och Skagerrak. Detta innebär att de luftföroreningar — huvudsakligen bilavgaser — som faller ned över Västsverige utgör ett 5-10 gånger större hot mot haven än jordbruket gör. Mot denna bakgrund ter det sig absurt att regeringen ensidigt satsar på biltrafik och nedrustar järnvägen i detta område. Att bygga en motorväg genom ett av landets mest försurningsskadade områden och samtidigt omvandla Bohusbanan till en s.k. länsjärnväg är en mycket dålig miljöpolitik. Vattenkvaliteten i norra Bohusläns kustområden håller på att försämras drastiskt. Detta beror till stor del på utsläpp från den norska sidan. I Idefjorden kommer föroreningarna framför allt från Saugbrugforeningens anläggning i Halden med utsläpp av bl.a. 200-300 ton klor per år. Glomma, som är Norges längsta och mest vattenförande älv och som har sitt utlopp strax söder om Fredriksstad, kan liknas vid en jättelik kloak. Träförädlingsindustri, kemisk industri, livsmedelsindustri och annan företagsamhet svarar för utsläpp av tungmetaller och kemikalier. Till detta kommer att kloakutsläpp från tiotusentals människor går i stort sett orenat ut i älven. Allt detta hamnar utanför den nordbohuslänska kusten. Jag tycker, herr talman, att det är omoraliskt av ett land att smutsa ned ett annat lands vattenområden på det sätt som Norge här gör. Det behövs mycket intensiva påtryckningar från svenska sidan för att förmå Norge att rena sina avlopp och minska utsläppen. Den nu inträffade miljökatastrofen på västkusten har inneburit att bl.a. många fiskodlare har drabbats av mycket stora ekonomiska förluster, då fisken i deras kassar dött eller har måst nödslaktas. Flera av fiskodlarna hotas av konkurs till följd av det inträffade. Denna typ av miljökatastrof går det inte att försäkra sig mot. Jag anser det vara naturligt att regeringen ingriper och ger ekonomiskt stöd, så att konkurser kan undvikas. Det är av största vikt att regeringen nu ger ett snabbt och positivt besked i ersättningsfrågan. Låt mig avslutningsvis, herr talman, uttrycka förhoppningen att det inträffade kommer att fungera som en väckarklocka, så att kraftfulla åtgärder nu sätts in, både nationellt och internationellt, för att rädda havsmiljön.

Herr talman! I detta betänkande behandlas också tre motioner som jag har väckt och en motion som Ulla Pettersson och jag har väckt gemensamt. Att miljöfrågorna hör till de mest angelägna politiska frågorna att arbeta med framgår av alla de åsikter och förslag som registrerats i anslutning till miljöpropositionen, nr 85. Jag kan inledningsvis med tillfredsställelse konstatera att utskottsmajoriteten delar den uppfattning jag framför i motion Jo18, nämligen att det är viktigt att stimulansbidrag utgår till dem som vill utrusta sina äldre bilar med katalytisk avgasrening. Denna åtgärd får självfallet stor betydelse för att minska kväveoxidutsläppen, och det var mycket anmärkningsvärt att inte propositionen innehöll ett sådant förslag till stimulans. Så mycket mer glädjande är det att utskottsmajoriteten har förstått saken bättre och nu föreslår ett bidrag på 1 000 kr. Detta är välkommet. I motion Jo39 har jag utvecklat många skäl för att en lokalisering av ett internationellt forskningscentrum för dokumentation, analys och utveckling i miljöfrågor lämpligen bör ske till Gotland. Försurningen av luft, mark och vatten är av stort gemensamt intresse för länderna runt Östersjön. Orsakerna till den accelererande försurningen, transporteringen genom luftoch vattenströmmar, påverkan på växtlighet, djur och kulturarv i form av bebyggelse och miljö är viktiga frågor som utreds i resp. land och diskuteras gemensamt länder emellan. Behovet är stort av en gemensam station där den långdistanta transporteringen av luftföroreningar kan isoleras och specialstuderas utan att risk föreligger för att lokala utsläpp kan påverka resultaten. Länderna runt Östersjön är särskilt utsatta för långdistant transportering av luftföroreningar. Gotland är därvid inget undantag. Den kalkhaltiga berggrunden på ön har tidigare tagits till intäkt för att några försurningsproblem inte skulle föreligga. Dock har det visat sig att skogsskadorna på Gotland hör till de allvarligaste i landet. Stenhusen och de medeltida stenkyrkorna med sina skulpturer och glasmålningar har i dag oreparabla skador. Med anledning av detta har länsstyrelsen i Gotlands län tagit fram ett förslag till program för övervakning av luftburna föroreningar på Gotland. Riksantikvarieämbetet har utarbetat ett handlingsprogram gällande luftföroreningarnas skadeverkningar på kulturminnen, där Gotland specialstuderas. Stockholms universitet har med sin filial Askölaboratoriet på Gotland inrättat en station för studier av miljön i vattnen. Som ömitt i Östersjön har Gotland emellertid ett gynnat läge när det gäller Prot. 1987/88:134 studier av luftföroreningarnas orsaker och effekter. På ön skulle de lokala 6 juni 1988 resp. långdistanta gränsöverskridande luftföroreningarnas inverkan kunna isoleras. Frånvaron av större industriutsläpp möjliggör studier av både de mellaneuropeiska luftföroreningarnas transportering och synergistiska effekter av kväveutsläpp lokalt i tätorten Visby. Jag har i motionen pekat på alla de möjligheter som finns på Gotland för att möjliggöra forskningsinsatser i nämnd omfattning. Detta är man på t.ex. riksantikvarieämbetet väl medveten om, och man är därifrån beredd att medverka i ett sådant forskningsarbete. Regeringen och utskottet talar nu om ett internationellt miljöteknikinstitut. Enligt min uppfattning måste detta inte nödvändigtvis ligga i Stockholm. Men om det ändå blir beslutat, måste man väl ändå utnyttja de resurser som faktiskt finns också ute i landet, bl.a. på Gotland. Utställningen Luftangrepp som förra året visades på statens historiska museum här i Stockholm och som väckte mycket uppmärksamhet har nu i förra veckan förts över till Länsmuseet på Gotland och kommer att visas där hela sommaren. Den åskådliggör på ett skrämmande sätt behovet av att snabba åtgärder kommer till stånd vad gäller luftföroreningarna. Det är en utställning som inte väjer för det drastiska bildspråket, och den har ett klart uttalat väckelsebudskap. Gotland har — med sin känsliga berggrund i form av kalksten och sandsten som snabbt upplöses vid kemisk påverkan — näst efter Stockhom fått mest stryk av luftföroreningarna. Och det är ju faktiskt Gotland som har den stora kulturklenoden från medeltid i sköna byggnadsverk, i utsmyckningar och skulpturer, även om sådana finns också på andra håll. Det är en kulturskatt som på några decennier förvandlats från detaljrika skulpturer till oformliga klumpar. Det är därför av vikt att forskningsresurser snarast avsätts för att möjliggöra bevarandet av den arkeologiska miljön, och i kulturpropositionen har det föreslagits 10 milj.kr. för bl.a. detta. Det är nu en nödvändighet att samverkan kommer till stånd dels mellan olika länder som indirekt orsakar varandra skador, dels mellan vetenskapsmännen och den praktiskt arbetande yrkeskåren. Där vill jag återigen peka på de resurser och förutsättningar som finns på Gotland. Det måste bli regeringens ansvar att se till att detta samarbete kommer till stånd. Så till motion Jo19 om miljösituationen i Östersjön. Utskottet delar uppfattningen att den är så allvarlig att ytterligare ansträngningar måste till för att stärka forskningsresurserna. Kravet på resurser och organisation för den marina forskningen har ställts tidigare och måste ställas på nytt. Hittills har regeringen underlåtit att verkställa den undersökning som riksdagen beställt. Detta är faktiskt en underlåtenhetssynd från miljöministern. När det slutligen gäller motionen Jo756 av Ulla Pettersson och mig om en ny strandningslag, är det väl något förvånande att den förts till det här betänkandet. Det har då medfört att utskottet inte haft tid och möjlighet att sätta sig in i problemet, vilket jag beklagar. Lagen om flyttning av fartyg i allmän hamn är inte tillämplig på den situation som vi har tagit upp i motionen, eftersom fartyget Benguela inte ligger i hamn utan ute på redden, vilket det har gjort sedan 1983. 11 Naturvårdslagen är heller inte tillämplig, för då hade länsstyrelsen eller Gotlands kommun redan ingripit. Det finns ingen motsvarighet till skydd för den marina miljön så som naturvårdslagen är för miljön på land, och det var vår förhoppning att denna lucka i lagstiftningen på ett enkelt sätt kunde ha täppts till. Det utredningsarbete som gjordes för så länge sedan som 1975 och som resulterade i betänkandet SOU 1975:81 ”Farliga vrak” kunde alltfort utgöra utgångspunkt för en ny liten lagstiftning på detta område. Utskottets avstyrkande vilar alltså på en inte helt korrekt grund, och då får vi väl anledning att återkomma i frågan. Herr talman! Med det anförda har jag velat peka på de speciella förutsättningar för forskningsarbete inom miljöområdet som finns på Gotland, och jag utgår från att regering och myndigheter samverkar i utnyttjandet av dessa.

Bl.

Några exempel.

Danmark ligger på ca 150, Holland på. 530, Storbritannien på 224 och Västtyskland på 196 kg/ha. Man bör beakta dessa fakta innan man angriper Sveriges jordbrukare så hårt som skett under senaste tiden, inte minst med hänsyn till det som i dag händer i Västerhavet. Användningen av slam från våra reningsverk på åkermark har under senare år på mycket goda grunder starkt ifrågasatts. Slam från tätorter med obetydlig industri är dock i allmänhet ett gott gödselmedel, medan slam från tätorter med stor industriverksamhet kan innehålla betydande mängder skadliga ämnen. Skärpta regler för användning på åkermark måste komma till stånd. I fall där slam innehåller ämnen som skadar mark och grödor måste spridningen helt stoppas. Planteringen av skog i närheten av sjöar och vattendrag borde stimuleras, inte minst i de starka jordbruksbygderna. Ofta förekommer där också svårbrukade arealer med risk för dubbelgödsling och dubbelbesprutning. För att minska skador på miljön vore det där lämpligt att plantera t.ex. lövskog. Den skulle vara en utomordentlig miljö för det vilda, för fauna osv. Den skulle minimera riskerna för vindavdrift m.m. när det gäller besprutning och, som jag sade, också när det gäller gödslingen. Sammanfattningsvis kan jag säga om jordbruket och miljön att det är viktigt att vi har friska och starka grödor. Därigenom erhålles en god skörd med hög kvalitet. Vi erhåller friska och starka grödor genom allsidig och väl avvägd tillförsel av växtnäringsämnen och ett behovsanpassat växtskydd. Brist av ett ämne i marken eller angrepp av växtsjukdom eller insekter kan få förödande konsekvenser för miljön och livsmedelskvaliteten. En drabbad gröda tar ej upp näring på normalt sätt, och då kan i marken frigjorda ämnen genom läckage komma att skada miljön. Sjuka och skadade växter kan innehålla naturligt alstrade farliga gifter som kan överföras till våra livsmedel. Livsmedelskontrollen är mycket viktig. Det måste ur såväl producentsom konsumentsynpunkt ställas samma höga krav på livsmedel, oavsett om de prducerats i Sverige eller utomlands. Konkurrens på lika villkor länder emellan måste ju även gälla livsmedelsproduktionen i miljöperspektivet. Det 114 kan gälla odlingsmetoder, lagringsbehandling, färskhet m.m. Herr talman, jag skall något beröra de reservationer vi moderater fogat till utskottets betänkande. Reservation 1 gäller avgift på gödselmedel och bekämpningsmedel. Vi moderater anser att den komplicerade miljöproblematiken i samband med gödsling och skadedjursoch skadeväxtsbekämpning inte kan lösas genom att avgiftsbelägga användningen av gödselmedel och bekämpningsmedel, än mindre genom att höja de redan nu utgående avgifterna. Det bör betonas att det saknas vetenskapliga belägg för att näringsläckagets storlek skulle bero på mängden tillförd näring och att fler tunga remissinstanser ställt sig skeptiska till att avgiftshöjningar av den art som föreslagits skulle ha några positiva effekter på miljön. Avgifterna har karaktär av skatter, och de beskattade varorna utgör produktionsmedel för jordbrukarna. En sådan punktbeskattning av produktionsmedel som det här är fråga om leder till en felaktig resursanvändning från både företagets och samhällets synpunkt och är därför oacceptabel. Dessa skatter får inte kompenseras genom höjda produktpriser. Därför bör skatter på gödselmedel och bekämpningsmedel avskaffas. Det innebär givetvis också att vi moderater går emot förslaget om höjning av ifrågavarande skatter som nu föreslås fördubblade. Detta vill vi ge regeringen till känna. Reservation 5 gäller begreppet djurenhet. Vi moderater anför att begreppet djurenhet aldrig varit avsett att användas som mått på gödselproduktionens storlek. Begreppet har använts som ekonomisk enhet vid resursberäkningar. I samband med utformningen av föreskrifterna för den arealbundna djurproduktionen bör det därför undersökas om begreppet är lämpligt att i sin nuvarande utformning användas för detta ändamål. Vi vill att riksdagen skall som sin mening ge regeringen detta till känna. Reservation 6 gäller bidrag till lagring m.m. Vi anser att bidrag bör utgå till samtliga som berörs av föreskrifterna fram till den första januari 1995. Bidraget bör finansieras med andra budgetmedel än avgiftsmedel. Regeringen bör återkomma med de förslag om finansiering m.m. som föranleds av vårt ställningstagande. Hittills influtna avgiftsmedel bör dock användas för detta ändamål. Detta bör riksdagen också ge regeringen till känna. Reservation 10 har jag redan kort berört. Den handlar om avloppsslam. Trots att utskottet vid flera tillfällen uttalat sig angående riskerna med slamhantering föreligger ännu inget beslut om bindande gränsvärden för slammets innehåll av tungmetaller och andra skadliga ämnen. Riksdagen bör ånyo understryka att sådana gränsvärden snarast bör fastställas. Reservation 13 gäller försöksoch utvecklingsverksamhet. Vi moderater menar att fullskaleförsök med odling av fånggröda bör genomföras innan lantbruksstyrelsen bemyndigas att utfärda föreskrifter om höstoch vinterbevuxen mark. Det är i linje med vad jag tidigare anförde, inte minst med hänsyn till Mellbyförsöket. Reservation 15 gäller stråförkortningsmedel. Vi anser att de åtgärder som regeringen hittills vidtagit i denna fråga präglas av bristande konsekvens och beslutsfattande utan tillräckliga kunskaper och fakta. Beslutet att efter endast ett år upphäva förbudet mot stråförkortningsmedel beträffande rågodling ger ytterligare belägg för den kritik som från olika utgångspunkter anförts mot fjolårets regeringsbeslut i denna fråga. De ekonomiska konsekvenserna för näringen har inte utvärderats tillräckligt noggrant. Därför finns det inte någon anledning att behålla förbudet mot stråförkortningsmedel för övrig spannmålsodling. Stråförkortningsmedel har stor betydelse bl.a. för odlingen av våroch höstvete. Forskningen på området bör intensifieras i syfte att få fram nya sorter och ny odlingsteknik som på sikt kan minimera eller onödiggöra behovet av stråförkortningsmedel. Men vi anser att det i konsekvensens namn är nödvändigt att svensk spannmålsproduktion får ske på samma villkor som omvärldens, inte minst med hänsyn till att man inte har praktiska möjligheter att stoppa importen av varor som är producerade med dessa hjälpmedel. I reservation 16 anför vi moderater att det stöd som lämnas till vård av värdefulla naturtyper i odlingslandskapet, NOLA, har varit värdefullt för att bevara ett odlingslandskap som var på väg att försvinna. Vi anser dock att bidraget bör uppfattas som en samhällskostnad. Det är helt felaktigt att svenskt jordbruk med egna pengar skall finansiera ett stöd för ett odlingslandskap som samhället efterfrågar. De ytterligare 20 milj.kr. som nu föreslås anvisade bör finansieras med skötselanslag från naturvårdsverket. Detta bör riksdagen i enlighet med vad vi tidigare har anfört ge regeringen till känna. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna som är fogade till betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Vi diskuterar nu miljöåtgärder på jordbrukets område. Vi har från folkpartiets sida sedan 1985 i våra jordbruksmotioner framhållit att vi vill förändra jordbrukspolitiken på ett sådant sätt att regleringarna minskar men miljöhänsynen ökar. Vi anser att regeringens proposition har dröjt för länge — samma kritik har ju tidigare i kammaren framförts mot den allmänna miljöpropositionen — men vi har funnit att en stor del av förslagen ligger i linje med folkpartiets synsätt och har därför i huvudsak stött propositionen vid behandlingen i jordbruksutskottet. Vi har dock fogat fem reservationer till betänkandet, vilka till stor del berör frågor där vi har velat gå längre än regeringen i miljöeller naturvårdshänseende. Låt mig börja med naturvården. Regeringen föreslår en höjning av dets.k. NOLA-stödet med 20 milj.kr. under en treårsperiod. Stödet är till för vården av värdefulla naturtyper i odlingslandskapet. Mycket av den gamla mångfalden i odlingslandskapet har gått förlorad vid moderniseringen och rationaliseringen av våra jordbruk. Därför är det oerhört viktigt att bevarandeintressena får en starkare ställning för att man skall kunna rädda vad som återstår. Därför yrkar folkpartiet i reservation 17 på att NOLA-stödet höjs med ytterligare 20 milj.kr. Jag yrkar bifall till den reservationen. Regeringen vill använda 200 milj.kr. av de medel som förväntas flyta in från miljöavgifterna på handelsgödsel och växtskyddsmedel till att subventionera byggnationen av gödselbassänger. Vi anser från folkpartiet att detta kan klaras av utan statligt stöd, och vi vill, som jag tidigare framhållit, öka NOLA-stödet med 20 milj.kr. Resterande 180 milj.kr. vill vi använda för att höja stimulansen för lövskogsplantering på åkermark i slättbygd från tre års trädesersättning enligt Omställning 90 till fem års. Det är nödvändigt att vi nu ger jordbruket praktiska möjligheter att minska spannmålsarealen — det har ju inte skett någon minskning sedan riksdagen 1985 beslöt att inrikta politiken på balans mellan produktion och konsumtion av livsmedel i landet. Lövskog i slättbygden ger en mer varierande landskapsbild, den motverkar försurning, och den ger värdefull råvara för pappersmassa. Men vi behöver höja stimulansen på det sätt som folkpartiet föreslagit. Jag yrkar bifall till reservation 7. Folkpartiet tycker att det är viktigt att alla människor som är villiga att betala ett högre pris för produkter som är odlade utan handelsgödsel och växtskyddsmedel skall ha den möjligheten, och därför vill folkpartiet ge ett stöd till de s.k. alternativodlarna. Vi har föreslagit att nästa jordbruksutredning — vi skall återkomma till denna när vi debatterar jordbruksutskottets betänkande 25 — undersöker om man kan införa en generell arealersättning. En sådan skulle förbättra alternativodlarnas konkurrensförmåga. Men eftersom vi ännu inte fått gehör för en ny utredning, kan vi tänka oss att medverka till någon annan temporär stödform. Det har vi gett uttryck för i reservation 20, som jag yrkar bifall till. Vi har i vår motion i anslutning till miljöpropositionen påvisat att kalkningen av åkermark har blivit kraftigt eftersatt under den senaste femårsperioden. Med hänsyn både till det försurande industriutsläpp som jordbruket får ta emot och det som jordbruket självt tillför av försurande gödselmedel, borde en underhållskalkning ske med ca 1 miljon ton per år. Men eftersom spannmålsbönderna genom prispress förorsakad av exportöverskottet har en ansträngd ekonomi, skjuter de upp kalkningen. Det resulterar i försämrat pH-värde och sämre förmåga för växterna att uppta näring och större risk för att kadmium och andra metaller frigörs. Från miljösynpunkt är det därför oerhört angeläget att man stimulerar till ökad kalkning. Vi föreslår därför från folkpartiet att det av regleringsmedel kommande budgetår betalas ut en kalkningsstimulans om 200 kr. per hektar. I detta avseende yrkar jag bifall till reservation 2. Herr talman! När jag i detta sammanhang berör folkpartiets yrkande om en ny jordbruksutredning, vill jag erinra om att vi vill att denna ser över de jordbrukspolitiska målen. Nu har vi som överordnat mål det s.k. beredskapsmålet och konsumentoch producentmålen. Sedan har riksdagen lagt till ett miljömål. Men vilken dignitet detta mål har är oklart. Vi menar att miljömålet skall vara minst likställt med övriga mål. Med tanke på den senaste tidens erfarenheter är frågan om inte miljömålet skall vara det överordnade. Slutligen, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 9. Enligt denna reservation vill vi tillsammans med centern och vpk att spridning av avloppsslam på åkermark upphör intill dess vi fått fastlagt gränsvärden för tungmetaller och andra kemiska beståndsdelar, så att åkermarkens långsiktiga produktionsförmåga och produktkvaliteten inte äventyras.

Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som vpk står bakom. Jordbrukets betydelse för miljöfrågorna är stor, såväl positivt som negativt. Ingvar Eriksson har i sitt anförande försökt mildra det negativa, och det må vara förklarligt, dels med tanke på moderaternas traditionella jordbrukspolitik, dels med tanke på Ingvar Erikssons egenintresse i saken. Som lantbrukare har han naturligtvis kunskaper i ämnet, men han har också ett direkt ekonomiskt intresse av att kunna fortsätta med ett traditionellt jordbruk, traditionellt i den meningen att det bygger på insatser i form av handelsgödsel och bekämpningsmedel. Det går naturligtvis inte att undvika att detta intresse tar sig uttryck även vid ett politiskt ställningstagande. Många av de reservationer som har fogats till detta betänkande och där vi har framfört våra kritiska synpunkter är gemensamma med centern och i några fall med folkpartiet. I väldigt många sammanhang betonas vikten av att vi bevarar all brukningsvärd åkermark. Motiven härför är flera. Det självklara argumentet, och det som vi aldrig kan komma ifrån, är att den svenska åkermarken är överlägset god solfångare. Markens produktionsförmåga tillvaratas på ett bra sätt genom åkern, vida överlägsen skogen när det gäller att producera biomassa. Det som varit hindret för utvecklingen att åkermark inte skall läggas ned är efterfrågan på de produkter som åkern kan ge. Spannmålsöverskottet har blivit ett problem, har varit och kommer förmodligen att vara det ett tag framöver. På sikt är det naturligtvis inget problem. På sikt finns det efterfrågan på de produkter som kan odlas på åker. Det andra självklara argumentet är det som vpk för fram i reservation 19 om odlingsoch kulturlandskapets värde. Det kapital som har frambringats genom många generationers arbete att få fram en åker, att få fram en mark som producerar för mänskliga behov är någonting som världen och Sverige behöver. Vi har behov av det i större utsträckning på sikt än av skog. Många har i flera sammanhang betonat betydelsen av kulturvärdena: det vackra och öppna landskapet, markens variationsrikedom. Vi har fått ett fattigare och mindre estetiskt tilltalande landskap när vi lagt ner åkermark. Många djur och växter hotas av utrotning på grund av att deras naturliga miljö — eller låt oss kalla det av människan skapad miljö — har försvunnit. All mänsklig odling förutsätter påverkan. Naturen och dess produktionsförmåga kan inte nyttjas utan att människan samtidigt påverkar denna natur. Det är en självklarhet. En fortsatt hävd av åkeroch betesmark är förutsättningen för att vi skall kunna bevara det öppna kulturlandskapet med dess naturvärden, variationsrikedom och skönhet. Vill vi göra detta skall naturligtvis produktionen inriktas på sådana grödor och sådan djurhållning som underlättar detta. Att hålla ett öppet landskap kan inte bli en fråga om parkförvaltning. Det öppna landskapet måste vara en frukt av det som produceras där. Vill vi göra detta, skall vi naturligtvis när det gäller animalieproduktionen gynna sådan produktion där betet är en naturlig del. Vi skall undvika fjäderfä och svin som kräver spannmål och andra grödor som inte gynnar upprätthållandet av det öppna landskapet. De ekonomiska förutsättningarna för köttproduktion genom betesdrift bör vi alltså stimulera om vi menar allvar med det öppna landskapet. Vi skall stärka det gentemot andra former av köttproduktion. Vi uppnår naturligtvis också en mängd andra fördelar. Det svenska klimatet och den svenska jordmånen är lämpade för produktion av vallfoderväxter. Vi får färre djurfabriker och minskad proteinimport. Vi får minskat läckage av växtnäring och minskat gödselbehov samt minskat behov av bekämpningsmedel men inte minst viktigt — om vi menar allvar med att hela Sverige skall leva — en ökad regional spridning av köttproduktionen. På kort sikt blir vi också snabbare av med spannmålsöverskottet. Jag upprepar att bevarandet av det öppna kulturlandskapet måste ske med produktionen som verktyg, inte vid sidan av den. Stöd till betesdrift är en önskvärd och nödvändig åtgärd. Tillsammans med centern och folkpartiet har vi en reservation som gäller spridning av avloppsslam. Det har redan talats en hel del om detta i debatten. Det slam som reningsverken producerar borde vara ett utmärkt jordförbättringsmedel, en resurs, inte ett problem som vi skall försöka bli av med. Men det har blivit så på grund av att vi inte kan hantera de gifter som vårt samhälle producerar. Industrins avloppsslam blandas med hushållens och får effekter som gör att ingen lantbrukare med ansvar för jordens framtida produktionsförmåga vill använda detta. Det är naturligtvis en klok åtgärd. I avvaktan på att vi får sådana garantier att det kan användas skall naturligtvis spridning av avloppsslam på åkermark vara förbjuden. Omsorgen om markens långsiktiga produktionsförmåga kräver det, omsorgen om konsumenternas hälsa kräver det. Tillsammans med centern har vi också en reservation som gäller höstoch vinterbevuxen åkermark och stöd till alternativ råvaruproduktion, Det borde vara självklart att vallväxter och gröna grödor ingår i växtföljden. Detta gäller naturligtvis särskilt spannmålsintensiva och djurextensiva gårdar och områden. Om man dessutom kan använda vallmassan helt eller delvis som ett markskydd och ett strukturförbättringsmedel på arealen är det desto bättre. Att hålla åkermarken bevuxen under så stor del av året som möjligt är den viktigaste åtgärden för att minska växtnäringsläckaget. Detta sägs också i propositionen, men stimulansen till detta har hittills uteblivit varför vi inte har blivit kvitt problemet. En ökning av vallodlingen och av andelen höstsådda grödor är naturligtvis någonting vi skall satsa på. Avvecklingen av kemiska bekämpningsmedel är någonting som de flesta ansluter sig till i ord. Men vad händer med avvecklingen, det s.k. halveringsprogrammet, om vi inte samtidigt har möjlighet att kontrollera giftpåverkan på produkterna?

Stöd till det som har kommit att kallas alternativ odling — men som i verkligheten är det ursprungliga och långsiktiga odlingssättet, det som naturligtvis är det enda möjliga även i vårt samhälle — har hittills också klätts i ord men inte funnits så mycket i konkreta former. Det statliga stödet till alternativ odling måste vi ta itu med i något sammanhang, vare sig vi kallar det att se över den nuvarande jordbrukspolitiken eller över huvud taget ifrågasätter den jordbrukspolitiska inriktningen genom en ny utredning eller på annat sätt. Det vi kan säga med en gång är att någon form av omställningsstöd till de jordbruksoch trädgårdsföretag som väljer att gå över till alternativa odlingsformer borde vara administrativt enkelt och relativt billigt samt borde kunna ge snabba resultat. Detta arbete skulle kunna inledas omedelbart. Av betydelse för avsättningen för våra produkter inom jordbruket är naturligtvis vilka som efterfrågar goda och högkvalitativa produkter, produkter som inte har behandlats med bekämpningsmedel. Där har den offentliga sektorn en mycket central ställning. Om det vid all offentlig upphandling kunde föreskrivas att vi skall ha kemikaliefria livsmedel, skulle det innebära en stimulans för den produktionsformen som skulle skynda på utvecklingen. Självfallet skulle sådana föreskrifter ges inom barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård, där vi direkt kan se och motivera effekterna utifrån hälsosynpunkt. Stimulansen skulle betyda att den process som pågår skulle snabbas på och att det skulle bli betydligt lättare för den vanliga konsumenten att hitta produkter som inte är behandlade med kemikalier. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till de reservationer där vpk finns med.
Herr talman! Jan Jennehag verkade något indignerad efter mitt inlägg. Han sade att jag försökte mildra det negativa med nuvarande jordbruksmetoder. Han sade att jag kanske främst gjorde det av eget intresse, av ekonomiskt intresse, i syfte att försvara nuvarande jordbruksmetoder. Jag är här i riksdagen som representant för min landsdel och som representant för moderata samlingspartiet. I jordbruksutskottet representerar jag den moderata jordbrukspolitik som vi står för. Jag tror att det vore klokt av Jan Jennehag att kanske lyssna litet mer. Jag försökte att framföra de kunskaper och erfarenheter som jag har och som jag har vunnit under de snart 40 år som jag varit verksam inom svenskt jordbruk. Jan Jennehag försökte tala om ett jordbruk som skulle producera på helt andra villkor. Jag tror att om vi går in för vpk:s jordbrukspolitik kommer de svenska konsumenterna inte att vara beredda att betala kostnaderna. Jag tror som sagt att det vore klokt om vpk lyssnade litet mer på vad vi i moderata samlingspartiet säger.

Herr talman! Vi moderater agerar på sådant sätt att vår politik kan garantera svenska folket en säker och trygg livsmedelsförsörjning i alla lägen. Vi är därför tvingade att i viss utsträckning använda både handelsgödsel och bekämpningsmedel — men i den utsträckning som forskning, försök och även beprövad erfarenhet skapar underlag för. Detta äventyrar inte miljön, och vi kommer inte i konflikt med miljön. Jag tror att om den strategi som Jan Jennehag pläderar för skulle användas runt om i vår värld, då skulle vi få se mycket lidande; vi skulle få mycket svält.

Herr talman! Den proposition som jordbruksutskottets betänkande behandlar är en del av en offensiv satsning på miljön, samordnad över flera olika områden. Den omfattande miljöpropositionen har tidigare behandlats här i dag. Mycket av det som behandlas i det nu aktuella betänkandet är åtgärder som kompletterar och vidareutvecklar miljöpropositionens förslag. Men åtgärderna är också en uppföljning och utveckling av åtgärder som redan tidigare är etablerade i det svenska jordbruket. Miljömålet skrevs ju in som ett av jordbrukspolitikens centrala mål i 1985 års jordbrukspolitiska beslut. Jag vill här även påminna om det forskningsprogram som riksdagen antog för två år sedan. Vi har även vid årets riksmöte, i samband med behandlingen av budgetpropositionen, tagit beslut med miljöpolitisk verkan för jordbruket. Det gäller insatser för forskning och rådgivning om miljövänlig växtodling, naturvårdsinsatser i odlingslandskapet och många andra ting. Herr talman! Den nu aktuella propositionens förslag är koncentrerade till i huvudsak tre olika områden. Det är för det första vad som allmänt kallas övergödningsproblemen, som medför urlakning av närsalter till vattendrag och kustvatten samt även viss kvävetillförsel till luften. Det är för det andra en begränsning av användningen av bekämpningsmedel, och för det tredje är det insatser till skydd för odlingslandskapet. Propositionens förslag om minskning av växtnäringsläckaget är en uppföljning av tidigare åtgärder i aktionsplaner och förslag från utredningar. Det råder i utskottet enighet om att tillstyrka förslaget om en arealbunden djurhållning och att föreskrifterna skall vara av generell natur. Det finns däremot delade meningar om detaljutformningen med avseende på storlek på besättningar och beräkningsgrunder för djurenhet. Med hänvisning till propositionens skrivningar om att en viss områdesvis differentiering av bestämmelserna kan vara befogad och att begreppet ”djurenhet” för närvarande är föremål för översyn, avstyrks förslagen i detta ämne. Även vad gäller vikten av att hålla nere urlakningen genom anpassning av spridningstidpunkt för stallgödsel råder enighet i utskottet. När det gäller kompensation till jordbruket för den merkostnad som åsamkas näringen finns dock intressanta skillnader. Moderaterna ställer upp för förslaget. Centern vill öka bidraget, medan folkpartiet avvisar ett bidrag. En minskad användning av handelsgödselmedel, framför allt kväve, är ett av de steg som måste tas för att nå miljömålen i jordbruket. Här är ekonomiska styrmedel redan etablerade. Nu föreslås en höjning av miljöavgiften med 30 öre per kilo kväve och med 60 öre per kilo fosfor, dvs. en fördubbling. Detta skall ses som en signal till näringen om att en sänkning av intensiteten i jordbruket är önskvärd även ur miljösynpunkt och alltså inte bara utgör ett bidrag till en lösning av överskottsproblemen. Det finns all anledning att påpeka dessa effekter, vilka på sikt är till fördel både för näringen, de som arbetar i näringen och miljön i stort. Även här kan vi registrera en stor majoritet i utskottet. Dessutom har skatteutskottet i ett yttrande tillstyrkt förslaget om en höjning av avgiften för handelsgödsel. Dessa avgifter ger även ekonomiska möjligheter när det gäller att sätta in åtgärder för miljön i jordbruket. Även arbetet med att nå målet om en halvering av bekämpningsmedelsanvändningen pågår nu för fullt och på många olika områden. Ett sätt är den höjning av miljöavgifterna som nu föreslås samt andra åtgärder som berör olika sektorer och myndigheter. Till grund för åtgärderna ligger ett handlingsprogram som gemensamt har tagits fram av lantbruksstyrelsen, naturvårdsverket och kemikalieinspektionen. Omfattande åtgärder är redan i gång. T. ex. är nya allmänna råd för kemiska bekämpningsmedel i jordbruket utfärdade. En teknisk utveckling av spridarutrustningen, både när det gäller bekämpningsmedel och när det gäller gödselmedel, är därvid av största vikt. På detta område har redan nu mycket hänt — bl.a. kan en enskild lantbrukare få bidrag för att testa sina sprutor. Det finns mycket att vinna på att få rätt dosering vid varje spridningstillfälle och att anpassa doseringen till de skiftande förhållanden som jordart och åkermarkens tillstånd ger anledning till. Användningen av avloppsslam på åkermark behandlades här i kammaren under hösten 1987. Då fick regeringen i uppdrag att fastställa gränsvärden och utreda andra frågor i anslutning till slamhanteringen. Eftersom det här är fråga om komplicerade sammanhang och stora ekonomiska åtaganden — inte minst för kommunerna — bör en sådan utveckling och utvärdering avvaktas innan bindande bestämmelser kommer till stånd. Men jag vill samtidigt erinra om det mycket starka förbehåll som finns i propositionen med hänvisning till de allmänna råd som har utfärdats. Jag vill också hänvisa till miljöpropositionen, av vilken det framgår att naturvårdsverket har i uppdrag att före den 1 juli 1989 ta fram nya förslag för regler när det gäller slammets innehåll av miljögifter. Kommunerna har också möjlighet att ställa krav på industrin när det gäller vilka mängder och ämnen som kommuen tar emot. Kommunerna kan genom att begränsa mottagningen av miljöfarligt avlopp, framför allt i form av tungmetaller, påverka avloppsslammets innehåll positivt. Det är även viktigt att slammet är tillfredsställande innehållsdeklarerat. Med dessa förbehåll har vi inte funnit att ett förbud mot spridning av avloppsslam är motiverat. Jag vill därför yrka avslag på reservation 9. Den viktigaste åtgärden för att minska urlakning är enligt samstämmiga uppgifter att hålla marken bevuxen under en så stor del av året som möjligt. Om detta råder en bred enighet bland remissorganen — både i fråga om myndigheter och i fråga om näringen. Regeringen har i propositionen tagit fasta på detta och framhåller att forskning och försök här måste ske parallellt med en utökad rådgivning. Föreskrifter skall utarbetas som siktar på att 60 70 av marken år 1995 skall vara bevuxen från hösten. Utskottet understryker också vikten av att det görs stora ansträngningar för att utveckla system för insådd av fånggröda. Detta bör i stort sett tillgodose de motioner som har väckts med krav på olika åtgärder. Beträffande avsnittet om övergödningsoch urlakningsproblem vill jag sammanfattningsvis föra fram propositionens förslag om arealanpassad djurhållning, begränsning av handelsgödselanvändningen samt förslaget att marken skall vara bevuxen som centrala mål för en bättre miljö. Det är bra att det i dessa frågor finns en bred enighet mellan partierna. När det gäller insatserna för att bibehålla odlingslandskapets miljövärden är nu en bred debatt i gång ute i landet. I alla landets kommuner pågår kampanjer om landsbygdsutveckling, där odlingslandskapet och dess värden intar en framträdande plats. Riksdagen har redan tidigare anslagit medel — det s.k. NOLA-stödet. Detta stöd föreslås nu att utökas med 20 milj.kr. att användas under en treårsperiod. Härigenom skapas ytterligare möjligheter att inom lantbruksverkets organisation stimulera till aktiva åtgärder för naturvården. Inom ramen för Omställning 90 kan lantbrukare få ersättning för en alternativ användning — produktion av icke prisreglerade grödor — som i sig också kan bli ett stöd för odlingslandskapet. Ett bland dessa alternativ till en annan markanvändning är även skogsplantering, som för vår del i detta sammanhang innebär plantering av företrädesvis lövskog. Det är nu viktigt att markägarintressen, kommuner och statliga myndigheter samverkar, särskilt med tanke på de olika bidragsmöjligheter som finns. Med en riktig användning även av möjligheterna att använda lövskogsplantering kan omställning och övergång till andra alternativ ske på ett rikt varierat och miljövänligt sätt. Av de olika reservationerna och anförandena här i kväll framgår att spridningen på den borgerliga sidan är avsevärd när det gäller anslagsfrågor. Någon gemensam linje kan inte skönjas — de flesta förslagen har närmast karaktären av överbud här och där. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Martin Segerstedt säger att vi på den borgerliga sidan inte håller ihop i alla lägen. Jag skulle vilja säga att det i de flesta fall är fråga om nyansskillnader. Martin Segerstedt menar också att det skulle vara fråga om överbud. Här förekommer inga överbud, utan våra förslag är baserade på realistiska bedömningar. Vidare säger Martin Segerstedt att man genom propositionen har fått en signal om att det är nödvändigt med en sänkning av intensiteten inom jordbruket. Jag vill därför fråga Martin Segerstedt om han har belägg för att en sänkning av effektiviteten i det svenska jordbruket skulle vara bättre för miljön. Att bonden ger jorden vad växten behöver kan väl ändå inte vara sämre för miljön? Det är ju betydligt värre och farligare om det i marken föreligger en brist på ett ämne. Om bonden då inte tillför detta ämne, kommer växten nämligen inte att utvecklas på det sätt som den skall göra, varför vissa ämnen, t.ex. kväve, kanske kommer att urlakas i ännu större utsträckning.

Herr talman! För att inga oklarheter skall föreligga yrkar jag härmed bifall till samtliga reservationer där folkpartister finns med bland dem som har undertecknat. Jag vill ställa några frågor till Martin Segerstedt. För det första: Kan Martin Segerstedt ge oss fullständigt klara garantier för att det slam som sprids på åkrarna är tillräckligt undersökt, så att det inte finns några risker för att det innehåller tungmetaller eller andra ämnen som kan förorsaka miljöproblem? För det andra: Är det NOLA-stöd som enligt propositionen skall utgå tillräckligt för att klara de mål som uppställts för odlingslandskapet? För det tredje: Ger propositionens förslag de effekter som är nödvändiga för att minska spannmålsarealerna? Det är ju i detta sammanhang som en stor del av bekämpningsmedlen och handelsgödseln används. Vi har ett stort spannmålsöverskott. Mot denna bakgrund vore det väl rimligt att utöka stimulanserna på det sätt som vi föreslår, så att lövskog planteras på de områden där den största delen av överproduktionen sker.

Herr talman! Ingvar Eriksson påstår att det rör sig om nyansskillnader. Det beror på vad man lägger in i begreppet nyansskillnad. Men som jag påvisade i mitt huvudanförande har man i någon fråga helt diametralt motsatta uppfattningar — både tillstyrkan av propositionen och såväl en höjning som en sänkning av det bidrag som det då handlar om. Detta med intensiteten är naturligtvis en intressant fråga. Det är väl alldeles uppenbart — det sade jag också i mitt huvudanförande — att det gäller att få en rätt dosering, att använda tekniska hjälpmedel så att jorden får exakt vad den behöver. Det är emellertid inte så enkelt. I och med att man går till gränsen för vad jorden tål finns alltid risken att man överträder denna gräns. Med en lägre intensitet får man en större marginal. Vi torde vara tämligen överens om att vi har bredare marginaler i och med att vi förordar en lägre intensitet. När det gäller garantier för avloppsslammets ofarlighet vill jag säga att ingen ju kan ge garantier i det sammanhanget. Det står emellertid klart utsagt i propositionen och i de rekommendationer och föreskrifter som har utfärdats att det skall finnas en betryggande märkning. Man skall kunna veta vad man får då man tar emot avloppsslam från reningsverken. Detta finns alltså utsagt i de rekommendationer som utfärdats. NOLA-stöd och stimulans för att hålla landskapet öppet är givetvis inte någonting som man kan svara för en gång för alla. Möjligheterna att hålla landskapet öppet har i alla fall ökat avsevärt i och med de bidrag som nu finns. Vi ser också den inställning som nu finns hos kommuner och andra myndigheter om värdet av ett öppet landskap som något positivt och något som inger hopp för framtiden.
Herr talman! Martin Segerstedt talar om bredare marginaler vid lägre intensitet. Jag tror inte att det är marginalerna det handlar om här. Det är snarare doseringen det handlar om. Man talar om de givor man ger, där innehållet är baserat på vad växten behöver. Om vi skall kunna ha en vettig odling måste vi ge marken det tillskott som växten tar ifrån marken och som då frigörs från markens eget förråd. Skulle något halta i den processen är risken oerhört mycket större för miljön, för att man skall få urlakningseffekter. En annan faktor att begrunda är att ni socialdemokrater under årtionde efter årtionde har drivit på utvecklingen, krävt ökad effektivitet och dessutom krävt av Sveriges bönder att de skall avstå en del av effektivitetsvinsten genom att inte höja priserna som de borde ha gjort med hänsyn till kostnadsökningarna i produktionen. Ansvaret vilar alltså tungt på er socialdemokrater i dag när ni säger att bönderna nu skall dra ner effektiviteten. Tror Martin Segerstedt att den svenske konsumenten är beredd att betala vad det kostar i form av höjda livsmedelspriser?

Herr talman! Martin Segerstedt säger att han för sin del inte kan ge fullständiga garantier för att avloppsslammet är ofarligt. Vore det inte mot den bakgrunden, Martin Segerstedt, rimligt att vi fick ett beslut om att denna spridning skall upphöra tills vi får dessa garantier?

Herr talman! Intensitetsdebatten pågår ju. Det är alldeles klart att till den del som det handlar om en ökning av skördarna tas det mer ur jorden. Det är väsentligt att ersätta detta. Jag vill ändå peka på de möjligheter som finns att i och med lägre intensitet ha en bredare marginal. Sedan togs här upp livsmedelspriserna och jordbrukspolitiken i stort. I nästa ärende får vi en debatt kring de frågorna. Till förmån för de debattörer som då skall ta upp den här frågan avstår jag nu från att kommentera den. När det gäller slamhanteringen bör vi tänka på en sak som vi också möter på många andra områden av miljöpolitiken, nämligen att utvecklingen går framåt. Forskningen och framför allt mättekniken går snabbt framåt. Mycket av det som vi nu vet visste vi inte för några år sedan. Därför är det övermaga av oss att tro att vi nu har funnit den slutgiltiga sanningen och att vi nu kan lämna de fullständiga garantierna. I varje fall är inte jag av den uppfattningen att vi under några förhållanden kan göra det. Vi måste i stället med en viss ödmjukhet hantera dessa frågor i ett föränderligt samhälle, där nya resultat kommer fram varje år från de forskningsinsatser som görs.

Herr talman! Utskottsbetänkandet liksom diskussionen här i kammaren markerar ju en ganska stor uppslutning kring regeringens proposition. Jag tror att det är bra för sakfrågan. Här gäller det, som alla som har lyssnat på diskussionen vet, i hög grad praktiska insatser för att minska några av våra svårare miljöproblem, som då framför allt gäller näringsläckage, övergödning, kväveläckage i våra vatten och inte minst i haven. Jag tror också att de samtal som regeringen fört med de politiska partierna, konsumentdelegationen och LRF har varit bra och konstruktiva. Vi har haft utfrågningar med företrädare för forskarvärlden, miljöorganisationer, motstående intressen av olika slag. Den information som vi i olika former har fått in har varit bra inte bara för oss själva i vårt arbete i regeringskansliet utan också för oppositionspartierna och andra, för näringen själv och för konsumenterna. Den har givit en bra grund för de beslut som nu skall fattas. Självfallet har de olika politiska partierna såväl under samtal som här i dag markerat sina olika lösningar. Självfallet har vi olika värderingar i en del sakfrågor om hur problem skall lösas. Men jag vågar definitivt mena att vi när det gäller problemens art och omfattning i fråga om just läckaget av näringsämnen till haven har fått mycket av en gemensam grund genom de olika samtal, hearingar och information på annat sätt som förekommit. Det tror jag har varit utomordentligt bra för de beslut som nu skall fattas och för de praktiska möjligheter som jordbrukarna sedan skall ha att genomföra besluten i praktisk handling. Jag vill, herr talman, inte förlänga den här debatten särskilt mycket, men jag vill nämna en av de svåra företeelser eller närmast katastrofer som har drabbat oss, nämligen mördaralgerna, som de kallas, och deras effekter på livet i havet. Forskarna är ingalunda på det klara med de olika samband som kan ha orsakat katastrofen, men näringsläckage är en av de faktorer som många forskare nämner. Kväveläckagets bidragande orsak är ju ställt utom allt tvivel. Den katastrof som har diskuterats i debatten förut i dag om den allmänna miljöpropositionen kan fortsätta om algerna sprids ytterligare. Vi känner oro för de skador som denna katastrof åstadkommer. Det utskottsbetänkande vi debatterar behandlar den proposition som handlar om att bekämpa just de miljöproblem som är så aktuella. Vi har lagt fram förslag till riksdagen om halveringsprogrammet, och vi har försökt att lägga fram förslag som skall vara praktiskt genomförbara, vilket också utskottsbehandlingen syftar till. Det innebär även att förslagen naturligtvis står sig, så att vi kan minska kväveläckaget och långsiktigt undvika den typ av olyckor som nu drabbar oss genom algerna. Men på ett område finns det flexibilitet, och en möjlighet att gå snabbare fram utan att på något sätt rubba det som utskottet föreslår eller som sägs i propositionen. Jag tänker då på den praktiska åtgärd som även har diskuterats här förut, nämligen att så in fånggrödor. För riksdagens information vill jag nämna att jag har för avsikt att ta upp överläggningar med företrädare för jordbruksnäringen om möjligheterna att inom ramen för de medel som är tillgängliga för jordbruksprisregleringen avsätta medel för utvecklingen och användningen av fånggrödor. Jag har bjudit in jordbruksnäringens representanter redan denna vecka till överläggning om dessa frågor. Utan att rubba de mål som ställts upp i propositionen och i utskottsbetänkandet — 60 26 1995 osv. — finns det ju möjligheter att tidigare än avsikten var från början kunna i stor utsträckning beså områden i södra Sverige och framför allt naturligtvis kustområden med fånggrödor. Därmed rubbar vi inte de slutmål som är uppställda i utskottsbetänkande och proposition. Detta är naturligtvis viktigt. Det är en praktisk insats som kan göras tidigare och som har effekt på den typ av läckage som många forskare bedömer — tillsammans med många andra faktorer — kan ha orsakat den algkatastrof som nu har drabbat många människor som arbetar inom fisket, men också naturligtvis det biologiska livet i våra hav.

Herr talman! Statsrådet Hellström talade om den stora uppslutningen kring propositionen, och han talade om problemens art. Det är klart att vi är överens om att vi måste göra insatser med hänsyn till problemens art och omfattning. Det viktiga i sammanhanget är dock att dessa insatser baseras på riktiga premisser. Det finns vissa läckor i mönstret, så att säga. Efter det som har hänt i Västerhavet har vi kunnat lyssna till referat från olika håll. Det nedfall av näringsämnen som kommer från luften direkt ner i havet har då inte nämnts. En hel del av näringsämnena faller ner också i skogen och på jordbruksmarken. Det som hamnar på dessa ytor under den tid då växterna inte tar upp näringen hamnar så småningom i havet. Jag hoppas verkligen att jordbruksministern håller med om att jordbruket inte kan ta detta nedfall på sitt konto. Jordbruket tar ju hand om en hel del av det fallande kvävet under växtodlingsperioden, och vi har nog inga delade uppfattningar i fråga om vikten av att hålla markerna bevuxna så länge som möjligt. På den punkten har vi nog samma uppfattning över partigränserna. Jag skulle emellertid vilja fråga jordbruksministern om han är beredd att i ökad utsträckning ta upp problemet med nedfallet över mark och vatten och dess direktpåverkan på havet. Dessutom undrar jag om han är beredd att söka medverka till att vi får klarhet i om det är kväve eller fosfor eller något annat som är huvudorsaken till de svåra problemen, alltså till algbildningen och så småningom bottendöd då algerna dör och faller till botten och därmed syret tar slut. Är jordbruksministern dessutom beredd att följa upp de försök som i dag görs i Mellby på Laholmsslätten där man får fram rik och bred ny kunskap om vad jordbrukets olika metoder innebär från utlakningssynpunkt? Dessa kunskaper är värdefulla, och jag vill gärna få besked från jordbruksministern om han är beredd att ta ökad hänsyn till de erfarenheter som man där samlar.
Herr talman! Jag skall inte förlänga diskussionen så mycket. Vi har i dag haft en lång debatt med Mats Hellströms kollega miljöministern. Då kritiserade vi en hel del av hennes förslag. Den socialdemokratiska regeringen framlade för några år sedan förslag om att en del områden längs Ringsjön skulle kunna förklaras som miljöskyddsområden. Det var ett bra förslag. Folkpartiet ställde sig bakom förslaget. Om man skall ha en heltäckande miljösyn är det nog nödvändigt att få den ändringen av miljöskyddslagen som detta skulle innebära. Det har i olika sammanhang visat sig att den har kunnat tillämpas. Jag skulle också vilja till jordbruksministern ställa samma fråga som jag ställde till Martin Segerstedt. När vi nu har så stora problem i Västerhavet, vore det då inte rimligt att göra ett uppehåll med spridningen av slam på åkermarken, eftersom det ändå råder så stor osäkerhet om vilka effekter slamspridningen egentligen medför?
Herr talman! Jag tycker som Ingvar Eriksson att vi naturligtvis måste ta luftföroreningarna på stort allvar. Den påverkan från kväveläckage som många forskare menar kan vara en av orsakerna till algkatastrofen är en av troligen flera samverkande faktorer. Vi måste också räkna med de utsläpp som kan ha förekommit i Centraleuropa och även utsläpp av andra ämnen än kväve. Jag har ingalunda menat att kväveläckaget skulle vara den enda eller ens den dominerande orsaken till algblomningen. Många forskare menar dock att kvävet är en av faktorerna bakom algblomningen. Det gör det viktigt nog för oss att se att det som vi arbetar med i dag kan ha bäring också på den mycket allvarliga fråga som algblomningen är. Jag har alltså ingen annan mening än Ingvar Eriksson, nämligen den att luftföroreningar genom nedfall förvisso är allvarliga. Jag har naturligtvis ett extra skäl att vara orolig över detta, eftersom jag även är ansvarig för vår skogsnäring där dessa frågor också är viktiga och blir allt större. Beträffande rötslammet har ju regeringen sagt att de allmänna råd som finns skall kompletteras av naturvårdsverket i avsikt att skärpa bestämmelserna. Det är vad som för närvarande behöver göras för att vi bättre skall kunna kontrollera också rötslammet.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för beskedet att han ser allvarligt på luftföroreningarna. Jag förutsätter att han då han är ute och talar också berör förhållandet mellan luftföroreningarna och jordbruket, så att jordbruket inte får bara en alltför stor skuldbörda i denna fråga. Det är ju ett faktum att nedfall från luften går genom jordbruksmarken, ut i havet. Det kan inte jordbruket göra någonting åt. Det är ett faktum.

Avloppsförhållandena i Danmark och Norge är under all kritik. Jag själv, som bor i närheten av Öresund, vet det, och vi lider av det i Laholmsbukten och i Skälderviken. Den samverkan som man har över Kölen borde kanske utökas så att man får mer klarhet i var de verkliga problemen ligger. Det är nog faktiskt så att norrmännen är större syndare än vi — men det är ju föga tröst. Problemen finns, och vi måste alla, var och en på sin kant, bidra till en lösning. Men det allra viktigaste är absolut att få kunskap om var problemen ligger och att också få möjligheter att angripa dem på ett riktigt sätt. Då får vi en annan debatt, som vilar på sakligare grund, och då tror jag att vi får bredare möjligheter att bidra till frågans lösning.
Herr talman! Självfallet är jag beredd att fortsätta arbeta för att vi skall kunna få bättre internationella överenskommelser — liksom jag vet att miljöministern är utomordentligt starkt engagerad i sådana frågor. Vi kommer nästa måndag att ha ett möte mellan de nordiska samarbetsministrarna, Nordiska rådets presidium och miljöministrar — och kanske någon fiskeriminister också — i Köpenhamn för att diskutera den akuta frågan om algdöden. Därutöver är ju Sverige ett land som går längre än vår omvärld när det gäller att ställa krav. Vi har haft svårt att få andra länder att gå lika långt som vi själva gör när det gäller förbud och att sätta gränsvärden. Det hindrar inte att vi fortsätter det arbetet mycket aktivt, och det med goda resurser. I vårt land har vi en god tradition på detta område, och det gör också att andra länder lyssnar till oss, även om de inte följer med så långt som vi skulle önska. a Men jag är inte säker på att det är någon bra metod i detta arbete att peka ut varandra som värre eller inte värre förorenare. Jag menar att vi skall göra vårt för att se till att vi minskar våra miljöproblem ordentligt. Den typ av beslut som fattas i riksdagen i dag bidrar till att vi minskar föroreningen av våra hav. Vi skall ställa motsvarande krav på andra länder, men vi skall nog inte peka ut våra grannländer såsom varande de som förorenar mer än vi själva. Jag tror inte att det gagnar saken.

Herr talman! Det är inte många år sedan jordbruket uppfattades som en näring som levde i samklang med naturen. Det har därför varit frustrerande för många av näringens företrädare att möta påståenden om att jordbruket är skuld till t.ex. fiskdöd i Västerhavet. Klart är att jordbruket förändrats. Rationaliseringskrav, tekniska framsteg och kemiska tillämpningar har medfört att gift används i jordbruket. Det är exempelvis fråga om kemiska bekämpningsmedel mot skadeinsekter, mögelsvampar och ogräs. Rester av bekämpningsmedel har återfunnits i våra vattendrag, och oron sprider sig naturligtvis för att de också finns i vårt dricksvatten. Krav på att minska användningen av bekämpningsmedel möts av industrin med nya, mer koncentrerade gifter eller ibland genom att man byter namn på bekämpningsmedlet, och så blir det tyst och lugnt ett litet tag. Kristdemokraternas förslag att minska kemikalieanvändningen i jordbruket innebär stöd till jordbruksmetoder där man helt kan utesluta bekämpningsmedel eller i vart fall minimera användningen. Det är fråga om en sådan inriktning när det gäller forskning, rådgivning osv. 3 Prissättningen på jordbruksprodukter måste också bli sådan att ett mer miljöanpassat jordbruk blir lönsamt för näringens företrädare. Jordbruket har en skyddad prissättning och måste ha det av flera skäl. Lantbrukarna har rätt att få samma inkomstutveckling som motsvarande grupper i industrin. I det betänkande som vi nu behandlar finns förslag om att fördubbla miljöavgiften på bekämpningsmedel och gödselmedel. Dessa medel är också belagda med avgifter till jordbrukets regleringskassor. Trots de höjda avgifterna lyser det fram i betänkandet att höjda priser på produkterna skulle stimulera till ökad användning av handelsgödsel eftersom detta i det enskilda företaget skulle ge högre intäkter. Med den kännedom vi har om växtnäringsläckagets betydelse för miljön är det nödvändigt att läckaget minskar. De slutsatser man kan dra av den senaste algkatastrofen i Västerhavet är att det där måste finnas andra betydande orsaker, vid sidan av det svenska jordbruket. Oavsett detta vet vi att läckaget av kväve måste minska. Och vi måste förstås minska där vi kan. Den farligaste inställning som finns är nog att eftersom andra är större miljösyndare än vad vi är är det inte så farligt om vi inte håller oss med en hög moral. I en motion från allmänna motionstiden har jag yrkat på en ny prissättning på konstgödsel och spannmål samt arealersättning till jordbruket för att kväveanvändningen i jordbruket skall minska med 30 90 utan att det ekonomiska utbytet för normaljordbrukaren minskar. Vad vi nu vill är att statsmakterna gör en viljemarkering om att dessa avgifter successivt skall höjas. Avgifterna som kommer in skall enligt vårt förslag oavkortat gå tillbaka till jordbruket i form av stöd till forskning och arealersättning till regleringskassorna. Förslaget om arealersättning har mötts av misstro från näringens företrädare — inte därför att man har så mycket emot förslaget utan för att man har negativa erfarenheter av hur staten hanterat livsmedelssubventionerna. Livsmedelssubventionerna var främst ett stöd till konsumenterna men kom genom sin utformning också att bli ett stöd till jordbruket. Efterfrågebil den förändrades. Det utgjorde en signal till jordbruket att öka sin produk = Prot. 1987/88:134 tion. När man så gjort detta, tas subventionerna bort helt för alla produkter 6 juni 1988 utom mjölk, där det dock också blir fråga om nedskärningar. Näringen får ta Miljöförbättrande åt konsekvenserna av en för stor produktionsapparat när efterfrågan sjunker. ä z - sö SEE E gärder inom jordbru Att det blivit på det här viset beror mycket på beslutfattarnas bristande ket m.m. förståelse för att jordbruket är en näring som kräver långsiktighet och att den därför behöver signaler i god tid. Beroende på omvärldens prisbild på jordbruksprodukter — i varje fall på den del som finns på exportmarknaden — är det nödvändigt med stöd till jordbruket. Ett stöd kan aldrig vara villkorslöst. Det är därför viktigt att utforma det på ett sådant sätt att det får starkt stöd hos den allmänhet som skall betala det. Herr talman! Det öppna landskapet vill vi allesammans ha kvar, tror jag. Vi värdesätter den miljön och är säkert villiga att betala en del för den. En omläggning av jordbruksstödet så att en större del utgår i form av arealersättning skulle öka möjligheterna att behålla de mellanbygder och skogsbygder där jordbruket står för det öppna landskapet. Ett stöd i form av arealersättning skulle också förbättra för det enskilda jordbruksföretaget. Med ett arealstöd i botten skulle priset på spannmål kunna utformas så att det ekonomiska utbytet för den enskilde jordbrukaren förbättras vid minskning av konstgödselmängden. Det är först då vi skapar förutsättningar för ett miljöanpassat jordbruk. Den enskilde lantbrukaren måste få ett ekonomiskt utbyte av att han tillämpar en miljöanpassad produktion. I det sammanhanget kan det vara befogat att påminna om den förmalningsavgift som finns på spannmål som förmals till humankonsumtion. Den går till regleringskassorna för att täcka exportförluster. Eftersom avkastningen för biologisk-ekologisk odling är något mindre — man använder inte kemiska bekämpningsmedel och konstgödselkväve — har jordbrukare som tillämpar denna metod inte samma del i spannmålsöverskottet som de som använder mycket konstgödselkväve. Det skulle därför betyda mycket för dessa odlare om förmalningsavgiften för spannmål slopades för de biologisk-ekologiska odlarna. Bättre lönsamhet för odlare som inte använder konstgödselkväve skulle troligen öka antalet sådana odlare, och det vore en vinst för miljön. Herr talman! Jag vill yrka bifall till min motion 1987/88:Jo248 yrkandena 1 och 4 samt reservationerna 3, 8, 9, 12, 14, 18 och 19.

Herr talman! Jag vill bara säga en sak till Alf Svensson för undvikande av missförstånd, om hans kritik är riktad mot mig för min syn på svenskt jordbruk. Det finns även i det moderata svenska jordbruket plats för alternativ och mångfald. Vi har givetvis den uppfattningen att vi skall producera produkter på ett annat sätt om det finns en marknad för dem. Alf Svensson säger att höjda avgifter på handelsgödsel skulle leda till minskad användning. Tyvärr är jordbruket i Sverige i dag specialiserat, 131 kanske i alltför stor utsträckning, och det finns jordbruk som inte har några djur alls och som är helt beroende av just handelsgödsel. Det blir då litet svårt för de jordbruken om de belastas med allt högre avgifter. Det är av det skälet som vi moderater är motståndare till den linjen.
Herr talman! Jag tror visst att det i moderaternas jordbrukspolitik finns plats för alternativa odlare. Mitt inlägg skall inte uppfattas som riktat direkt mot moderaterna eller Ingvar Eriksson. Jag vill bara göra gällande att forskning och utveckling av grödor mycket ensidigt har inriktats på att kemiska bekämpningsmedel skall användas och att konstgödselgivorna skall vara rika. Det är därför svårt för alternativodlare att klara sin produktion, och det blir naturligtvis ännu svårare om det inte på något sätt skapas ekonomiska incitament för alternativodlare. Jag skulle gärna vilja höra vad Ingvar Eriksson säger om den idé som jag i all hast lyfte fram — jag vet inte för vilken gång i ordningen i kammaren — att de som odlar utan kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel och generellt sett i regel får en lägre produktion skall befrias från förmalningsavgift.
Herr talman! Tyvärr kan jag inte göra Alf Svensson glad, då det är litet komplicerat att gå in och ändra just systemet med förmalningsavgifter. Däremot kan jag glädja honom med att vi moderater vill ha en så bred forskning som möjligt. Jag kan dela uppfattningen att forskningen har varit ensidigt inriktad. Det är aldrig någon nackdel att forskningen har en bred inriktning, därför att då skapas ett underlag för en bredare syn och förnuftiga ställningstaganden i framtiden.
Herr talman! Jag har gång på gång läst att alternativodlare har ett hett önskemål om att slippa förmalningsavgiften. Jag har läst att hela grupper av jordbrukare inom LRF har sagt, att om de slapp den avgiften skulle de kunna sluta använda konstgödselkväve i större omfattning och sluta med kemikalier — då skulle de våga sig på det. När vi nu här i riksdagen under en hel dag talar om miljön, där jordbruket finns med i sammanhanget, borde vi våga oss på ett radikalt ekonomiskt incitament för dessa alternativodlare. Jag tror att det skulle gagna hela näringen och också miljön.

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar har att göra med miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket, och det är naturligtvis mycket viktigt att sådana åtgärder vidtas. Orsaken till att dessa frågor måste diskuteras är, vilket också står i propositionen, att den jordbrukspolitik som fördes under 1960 och 1970-talen från socialdemokraternas sida egentligen bara hade en enda målsättning, nämligen att koncentrera, att storleksrationalisera och att specialisera. Man ville på det sättet åstadkomma lägre priser för konsumenterna. Det är möjligt att man i någon mån lyckades med det, men samtidigt slogs en hel del jordbrukare ut, och det uppstod bekymmer med att jordarna utnyttjades på ett felaktigt sätt. Centerpartiet har hela tiden följt en annan linje, där vi ville ha familjejordbruk och kombinerade gårdar med olika produktion. Det ger i detta sammanhang en betydligt bättre balans i naturen. Jordbruket tillsammans med skogsbruket, trädgårdsnäringen och fisket är näringar som är i behov av en bra och väl fungerande natur — annars slås basen för hela verksamheten undan. Det råder därför ingen motsättning mellan miljöåtgärder och jordbrukets situation. Centerpartiet har under flera år verkligen hårt drivit kravet på en alternativ produktion, dvs. alternativa grödor, för produktion av energi eller fibrer. Vi tror — och det är ganska säkert så — att det är den enda förutsättningen för att få en så stor yta som möjligt bevuxen hela året. Att göra det utan att skapa avsättningsmöjligheter för de produkter som skall odlas är nog väldigt svårt — därmed skapas bara nya problem som sedan måste lösas. Det har inte heller märkts någon sinnesförändring hos socialdemokraterna när det gäller effektivitetskraven inom jordbruket. Det framgår av det betänkande som skall behandlas härnäst. Förslagen i denna proposition och detta betänkande måste hanteras med ett visst förnuft. Vi tycker i centerpartiet att vi har fått förståelse för en hel del praktiska synpunkter när det gäller gödselspridning och beräkning av areal för vete osv. Vi tycker dock att man kunde ha haft 2 djurenheter per hektar när det gäller nötkreatur i stället för de 1,5 som föreslås, för att på det sättet klara de mindre jordbruken i skogsbygderna. Där kan dessutom en något annorlunda och flexibel syn anläggas, eftersom trycket på naturen inte blir detsamma som i de mera utpräglade områdena. I satsningen på de nya produkterna ingår etanol, men det är framför allt vallväxter som kan utgöra basen för produktionen. Det kan göras energibriketter, fibrer till massaindustrin som har behov av det, och den kemiska industrin kan förses med råvaror. På detta område har den socialdemokratiska regeringen inte gjort någonting. Man har inte hjälpt till att försöka skapa dessa förutsättningar, som det krävs en del för. Vi har i en reservation föreslagit att 15 milj.kr. skall avsättas för utveckling av teknik på detta område. Dessutom måste samhället hjälpa till att intressera avnämarna, industrin, för att ta emot dessa produkter. Vi tycker i centerpartiet att det är fel att gödselpengarna och pengarna för kemikalier skall gå till annat än miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, och det kritiserar vi regeringen för. Det är ganska många miljoner som skulle kunna användas för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, om alla pengar användes, både för att stödja ny produktion men också för att hjälpa till så att fler jordbrukare kan förbättra sina gödselanläggningar. Det gäller hela landet och inte bara de områden som är speciellt utsatta. I nuvarande situation borde det satsas mer på det som normalt kallas alternativ odling, där man inte använder konstgödsel och bekämpningsmedel. Det borde satsas på forskning. Vi har länge krävt att en professur för alternativ odling inrättas vid lantbruksuniversitetet, men det har varit omöjligt att få majoritet för det. Vi har också föreslagit att ett bidrag skulle ges till den som vill gå över till den nya driften — ett omställningsbidrag under tre fyra år, till dess att man har kommit i gång och kan driva hela verksamheten på ett riktigt sätt. Det är orimligt att kräva att jordbrukarna skall nyttja slammet så länge det inte har klarats ut att det inte är gifter och kemikalier i det som förgiftar jorden. Herr talman! Vi har också föreslagit att det juridiska ansvaret skall utredas, så att vi vet vad som händer om det kommer giftiga ämnen i maten. Med detta yrkar jag bifall till våra reservationer 3, 4, 8, 9, 11, 12 och 18 samt i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr minister! Det finns en yrkesgrupp som i dag känner sig sviken och övergiven. Det är jordbrukarna. De har under senare år kanske sett en ljusning, men genom den proposition och det betänkande vi nu behandlar ser de sina förhoppningar minska. Jag vill poängtera att det är en kunnig och välutbildad yrkeskår, med god företagaranda, väl kvalificerad att försvara sin ställning och sina företag i svenskt näringsliv. Propositionen och betänkandet innebär att dessa företagare nu är rädda att svikas, när de stora handelspolitiska linjerna diskuteras, nämligen en eller annan form av anslutning till EG. Det råder oro inom det effektiva svenska jordbruket för att hamna utanför eller sättas på mellanhand i de stora sammanhangen. De 4 90 av Sveriges yrkesverksamma som denna yrkeskår omfattar känner sig också svikna genom de tunga bördor av olika slag som de åläggs. Jag återkommer senare till detta. Mest svikna känner de sig med anledning av de krav som ställs på dem, trots att de hela tiden har varit beredda att ställa upp och ta ansvar. Det har de visat i fråga om animalieproduktionen. Enligt det jordbrukspolitiska beslut vi arbetar efter ålades jordbruksnäringen först att ta hela ansvaret för att minska överskottet av animalieproduktionen. På vegetabiliesidan skulle samhället gå in under en övergångstid och hjälpa till. Jordbrukarna har klarat omställningen i animalieproduktionen. De är också beredda att ta ansvaret för vegetabiliesidan. Det visar inte minst anslutningen till Omställning 90. De är dessutom beredda att gå vidare på vegetabiliesidan men, herr talman och herr minister, det är betydligt svårare att gå vidare här. Det kommer att ta längre tid. Det fordras en övergångstid på fem-tio år för att hitta alternativ. Moderata samlingspartiet säger så här: Skall åkern, dvs. överskottsarealen, bort, skall det ske på ett sådant sätt att ägarna ej drabbas av alltför stora kapitalförluster. Här finns en uppenbar risk om vi går för snabbt fram. De av ministern åberopade samtalen mellan de politiska partierna och näringen har, vad jag kan förstå, brutits från näringens sida. Jag förstår näringen. För under tiden samtalen har pågått, i vilken form de nu skett, har regeringen gjort upp med vpk. Då frågar man sig naturligtvis om regeringen har menat något med sina samtal, eller om det är andra krafter i regeringen än jordbruksministern som styr jordbrukspolitiken. Hur kommer förtroendet mellan näringen, politikerna och regeringen att kunna återställas? Det är tre frågor som man har rätt att ställa. Jordbruket har tagit ansvaret för överproduktionen på animaliesidan, sade jag. Fläskproduktionen har minskat genom prispress och låg lönsamhet. Jordbrukarna har gjort stora ekonomiska förluster på detta. Problemen som rör köttproduktionen har också lösts genom en utomordentligt hård prispress. Problemen med mjölkproduktionen har lösts, i alla fall temporärt, genom införandet av ett tvåprissystem, vilket i stort sett har verkat i tre år. Vi är alla överens om att tvåprissystemet skall bort. Vi är överens om nackdelarna: kapitaliseringseffekten, administrationen, svårigheten för nya jordbrukare att gå in osv. Vi i moderata samlingspartiet föreslog i vår motion en treårig avveckling. Vi ville sätta ett sista datum, den 30 juni 1991, då detta system skulle vara avvecklat. Det skulle ankomma på näringen att avveckla det. Detta hade, herr minister, inte kostat samhället en krona. Näringen har själv byggt upp regleringssystemet, och näringen var beredd att på egen hand avveckla det. Det som något förvånar oss är att vpk helt frankt sålde sig i detta sammanhang och anslöt sig till regeringsförslaget, utan att, vad vi kan förstå, ha fått något som helst i utbyte. Nu blir beslutet sådant att avvecklingen sker efter ett år. Jordbruksnämnden skall utreda och lämna förslag om åtgärder inom den ordinarie prisregleringsramen, för att skydda de mindre producenterna och producenterna i norra Sverige. Utjämningssystemet mellan mejerierna och det system som reglerar avräkningspriset till producenterna skall ändras så att det får en klart regionalpolitisk profil och motverkar en produktionsnedgång i stödområdet, dvs. Norrland. Den produktionen skall ligga på 1984 års produktionsnivå. Det innebär en höjning från dagens nivå. Hur tror majoriteten i utskottet att detta rent praktiskt skall gå till? Hur skall man inom en redan ytterligt komplicerad reglering kunna lägga in ännu en intern reglering? Jag kan icke se annat än att det då blir kaos. Jag säger som jag sade tidigare: Skall 4 96 av befolkningen ta ansvar för vad även övriga 96 90 av befolkningen borde ansvara för: beredskap, upprätthållande av landskap m. m:? Skall effektiva och rationella företag dra sämre lottade bröder med sig? Skall jordbruket sköta hela regionalpolitiken på jordbrukssidan? Skall jordbruket hålla landskapet öppet med sina pengar? Vi har ett Norrlandsstöd. Det är naturligtvis det som skall användas för att kompensera dem för ökade kostnader som producerar under svåra förhållanden i Norrlands glesbygder. Nu plottras det hela bort undet okontrollerade former. Herr minister och riksdagsmajoritet, tänk om! Vi har sagt att vi i stället för de ytterligare regleringar som föreslås vill avreglera. Det är önskvärt. Vi vill gå vidare. Det måste ske i samarbete med producenterna och inte medföra kapitalförluster för den svenske jordbrukaren. Det är just detta som nu händer inom vegetabilieproduktionen. Jag sade tidigare att jordbruket hade tagit sitt ansvar för animalieproduktionen. På vegetabiliesidan råder ett annat förhållande. Där har ansvarstagandet varit delat. Det kanske är därför problemet inte har klarats. Det kanske är därför vi inte har löst problemet. Man har ställt sig frågan vem som har haft ansvaret. Näringen har haft en del av ansvaret, politikerna och regeringen en annan del. Ingen har känt det fulla ansvaret. Det kanske är därför vi befinner oss i denna situation i dag. Under 1985/86 års riksmöte behandlades vid två tillfällen ansvarsfördelningen. Vid de diskussioner och debatter vi hade framgick klart och tydligt att staten skulle svara för 40 96 och näringen för 60 96 av en normskörd. En utvärdering skulle ske 1990. Nu frånträder majoriteten och regeringen detta beslut, och även här frånträder vpk sin partimotion utan att vi kan se att de fått något som helst i utbyte. De har sålt sig helt. Vi tre borgerliga partier reserverar oss mot detta beslut. Moderata samlingspartiet försöker se längre än fram till 1990. Vi förutsätter att stödet i någon form — jag säger i någon form — måste utgå även efter utvärderingen 1990. Jag yrkar därför bifall till moderatreservationen. Herr talman! Det gäller att ge klara och positiva signaler till jordbruket. Vi behöver en effektiv näring som intresserar ungdomarna och som ger utrymme för de ungdomar som vill, kan och vågar satsa på jordbruket. Det får man inte genom att svika givna löften. Här fordras en långsiktig politik, som bl.a. vi moderater förespråkar. Jag noterade en del under föregående debatt och jag vill säga att en förutsättning för att lösa de stora problem vi har framför oss är att näringen är beredd att ställa upp med sin medverkan. Jordbruksministern talade om de samtal till vilka han hade inbjudit de politiska partierna, jordbruksnäringen, konsumentdelegationen osv., och sade att de hade påverkat till olika ställningstaganden. Jag ser det mer som ett alibi för regeringen. Besluten är icke förankrade i dessa samtal, och jag vill notera detta så att inte någon skall få den uppfattningen att några politiska partier eller jordbruksnäringen är delaktiga i de konstruktioner som gäller detta betänkande. Jag har, herr minister, full förståelse för näringen när det nuvarande samarbetet och samtalen mellan regeringen och partierna bryts. När man sitter i vad ministern själv kallar konstruktiva samtal och får tvåprissystemet och inte minst kostnaderna för spannmålsexporten som ett slag i ansiktet, förstår jag att man blir besviken. Men herr minister, om regeringen önskar en positiv utveckling fordras det samförståndslösningar. Vilket politiskt parti vi än företräder kan vi aldrig klara dessa frågor om vi inte har näringen med oss. Näringen måste tillbaka, om det nu är så att diskussionerna har avbrutits. Näringen måste tillbaka till samtalen om de skall bli meningsfyllda. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Eftersom detta blir den sista jordbrukspolitiska debatten i riksdagen under valperioden, kan det finnas anledning att kommentera de viktigare beslut som fattats under de tre åren. Vi har fått en ny jordförvärvslag, som enligt folkpartiets uppfattning är en förbättring i det hänseendet att den ensidiga inriktningen på strukturrationalisering nu fått vika för regionalpolitiska strävanden, som bl.a. innebär att de små jordbruken i större omfattning får leva vidare. Riksdagen har vidare antagit en ny djurskyddslag, där djurens behov av naturligt beteende lyfts fram. Miljökraven på jordbrukets område har vi debatterat alldeles nyss, och vi har kunnat notera att stor enighet råder om skärpta krav i detta avseende. Men dess värre kvarstår de grundläggande problemen för jordbruket. Till dessa hör framför allt överproduktionen. Genom allehanda produktionsminskande åtgärder har animalieöverskottet sjunkit, men spannmålsöverskottet har blivit både större och kostsammare än livsmedelskommittén beräknade. Det är symptomatiskt att den första jordbruksdebatt som ägde rum när valperioden inleddes gällde statens ansvar för överskottsspannmålen, och det är samma fråga som vi nu kommer att avsluta med. Inom GATT pågår internationella överläggningar som går ut på att dämpa överproduktionen av livsmedel i den industrialiserade världen och minska tullar och subventioner till jordbruket. De flesta bedömare anser dock att det kommer att ta mycket lång tid att nå påtagliga resultat. Därför måste vi målmedvetet arbeta för att, som riksdagen 1985 beslutade, uppnå balans mellan produktion och konsumtion i vårt land. Sedan 1985 har den samhällsekonomiska kostnaden för överproduktion i vårt land legat på minst 2,5 miljarder per år — huvuddelen för spannmålsexporten — och det är inte rimligt med fortsatta kostnader på den nivån. Inom folkpartiet är vi av den uppfattningen att man inte varaktigt kommer till rätta med överskottsproblemen förrän man är beredd att förändra nuvarande system med statlig prissättning och avsättningsgaranti för större delen av jordbruksproduktionen. Ty nuvarande system ger den enskilde lantbrukaren motiv att söka öka sin produktion. Vi tror att det kan finnas möjlighet att avskaffa prisregleringslagen och släppa prisbildningen fri på flera produkter inom landet, om vi samtidigt ger jordbruket en arealersättning som är väl motiverad för landskapsvård och andra uppgifter som jordbruket har. Men dessa frågor är så komplicerade att vi måste låta en ny jordbruksutredning ta hand om dem. Folkpartiet har därför varje år under valperioden i sin partimotion krävt en ny parlamentarisk jordbruksutredning. Jag är förvånad över att inte några av de andra partierna har kommit till samma slutsats. Regeringspartiet anser uppenbarligen att jordbruket kostar samhället för mycket och har under perioden vid ett flertal tillfällen sökt minska statens åtaganden. Eftersom jordbruket är en långsiktig verksamhet och det därmed är nödvändigt att politikerna tar ansvar för den politik som förts och som lantbruket anpassat sig efter, finns det anledning att kritisera detta handlingssätt från regeringen. Jag återkommer härtill när det gäller spannmålsöverskottet. Inte heller från LRF:s sida har det förmärkts någon större ambition att försöka tänka i nya banor. Man mobiliserar olika demonstrationer där politikerna försöker slingra sig undan sitt ansvar, men något verkligt intresse för att reducera samhällskostnaden på 2,5 miljarder kronor per år för överskottsproduktionen märks inte. Det är därmed lätt att inse att jordbrukspolitiken även i fortsättningen kommer att präglas av konfrontation och misstämning. Någon förändring kommer inte att ske förrän en majoritet i riksdagen är beredd att ta itu med jordbrukets grundläggande problem. Jag yrkar i detta avseende bifall till reservation 1. Herr talman! Riksdagen beslöt 1985 att staten under en femårsperiod skulle ta ett 40-procentigt ansvar för spannmålsöverskottet medan näringen skulle ansvara för 60 96. Beslutet hade föregåtts av beräkningar av livsmedelskommittén.

Statens kostnader för hela femårsperioden beräknades till 600 milj.kr. Nu blev dock utvecklingen en helt annan än livsmedelskommittén förutspått. Världsmarknadspriserna har sjunkit dramatiskt, och överskottskvantiteten har ökat beroende på att vallodlingen minskat i samband med neddragning av kreaturstammen och bristen på alternativ till spannmålsodling. Dåvarande jordbruksministern försökte 1986 att göra gällande att statens ansvar för 1985 års skörd skulle utgöra 40 20 av livsmedelskommitténs beräknade kostnad om 400 milj.kr., men ett enigt jordbruksutskott förklarade att det var den faktiska exportkostnaden för överskott vid normskörd som skulle gälla. I årets prisproposition hävdar jordbruksministern att riksdagen beslutat att statens delansvar skall trappas ned under femårsperioden. Det är fel. Riksdagen har aldrig fattat något sådant beslut. Det är uppseendeväckande och beklagligt att detta felaktiga påstående nu vinner gillande hos en majoritet i utskottet. Det inträffade visar att när socialdemokraterna sätter press på vpk så tvingas dess ledamot i utskottet att t.o.m. ta avstånd från sin egen partimotion och följa regeringspartiets önskemål. Det finns heller inte något motiv till att ändra fördelningen mellan stat och näring för överskottet. Ty utöver sina 60 96 har näringen fått ta hela kostnaden för den exportkvantitet som överstiger 1 miljon ton. I år reduceras den visserligen genom Omställning 90, men då skall i gengäld trädesersättningen betalas av spannmålskassan. Jag yrkar i likhet med moderaterna bifall till den gemensamma borgerliga reservationen nr 14. När det gäller avvecklingen av tvåprissystemet på mjölk ansluter vi oss till det förslag som statens jordbruksnämnd framlagt efter sin utvärdering och som regeringen ställt sig bakom. Det innebär en avveckling per den 30 juni 1989. Folkpartiet är principiellt motståndare till den sorts reglering som tvåprissystemet utgör och som innebär att man på gårdsnivå reglerar produktionen. Det drar betydande administrativa resurser, det är svårt att åstadkomma rättvisa mellan olika producenter, det begränsar enskilda lantbrukares möjlighet att driva sina företag efter eget huvud och sätter därmed ned initiativkraft och effektivitet, och det finns en betydande risk för att mjölkkvoterna successivt kapitaliseras i gårdspriserna. Trots alla dessa nackdelar har vi noga lyssnat till det som LRF och SMR haft att andraga som motiv för att ändå förlänga systemet i två år utöver vad regeringen föreslagit. Jag kan försäkra att det inte har varit utan vånda som vi i folkpartiet vid sammanvägningen stannat för det snabbare avvecklingsalternativet.

I det sammanhanget yrkar jag bifall till reservation 12. Skulle denna reservation icke vinna bifall, vill jag i andra hand yrka bifall till reservation 20. Såvitt jag har kunnat få fram är detta första gången som regeringen föreslår att regleringsmedel — i detta fall s.k. utomramsmedel — helt frankt skall dras in till statskassan. Det aktuella överskottet bör stanna inom jordbruksekonomin. Om det inte används, som vi föreslagit, till prisjusteringen för mjölk inom stödområdet för den händelse priset sjunker genom tvåprissystemets avskaffande, bör det på traditionsenligt sätt användas för att dämpa de prishöjningar på livsmedel som konsumenterna får vidkännas vid nästa prisförhandling. Lantbrukarnas förhandlingsdelegation har föreslagit att under en treårsperiod 6 milj.kr. anvisas av s.k. utomramsmedel för forskningsoch rådgivningsarbete rörande landsbygdsutveckling vid lantbruksuniversitetet. Bakgrunden är den att man anser det angeläget att lantbruksuniversitetet får möjlighet att ställa sitt kunnande till förfogande för den pågående kampanjen Hela Sverige ska leva. Jordbruksnämnden har tyvärr inte hunnit att förbereda frågan. Eftersom kampanjen pågår nu, har vi från folkpartiets sida föreslagit att riksdagen för budgetåret 1988/89 ställer 2 milj.kr. av regleringsmedel till förfogande för detta ändamål. Jag yrkar bifall till reservation nr 5. Slutligen, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 16. Det gäller ett yrkande från vår partimotion i februari om höjning av ersättningen till de lantbrukare som är villiga att plantera skog på åkermark från, enligt Omställning 90, tre års till fem års trädesersättning. Vi från folkpartiet anser att man behöver få i gång en lövskogsodling i slättbygder för att få ned spannmålsöverskottet och samtidigt uppnå positiva förbättringar för miljön i form av intressantare landskapsbild och minskad försurning. Men stimulansen bör på sätt som vi föreslagit ökas.